Herr talman! Herr Hellström sade att jag talar som om jag inte skulle vara medveten om att det har skett en ökning av biståndet till de tre befrielserörelserna. Jo, det är jag naturligtvis medveten om. Men jag anser att biståndet inte är tillräckligt. Och vi har i vår motion begärt att riksdagen skall ge 20 miljoner kronor till vardera befrielserörelsen. Det är där behoven finns. Jag anser inte att 20 miljoner är tillräckligt, men det är ändå en bättre påspädning än vad som nu sker. Vidare sade herr Hellström att det humanitära biståndet görs upp i samråd med befrielserörelserna. Ja, naturligtvis. Varför skulle det inte göra det, när det inte finns något annat alternativ? Det skulle vara ganska märkligt om de då inte skulle få vara med och tala om vad de vill ha, när bestämmelserna är sådana att befrielserörelserna kan få varor. Herr Hellström sade också att man är väldigt nöjd i PAIGC. Ja, men det finns ju två befrielserörelser till, nämligen FRELIMO och MPLA. Dem nämnde inte herr Hellström. Och båda dessa befrielserörelser har begärt att få en större summa kontanter. Jag kan citera vad informationschefen i FRELIMO säger i det fallet, nämligen följande: ”Den humanitära hjälpen från SIDA innebär t.ex. att SIDA ger mediciner för att behandla sårade. Det är naturligtvis ett sätt att hjälpa, men det vore mycket effektivare att ge sådan hjälp att vi kunde se till att inga blev sårade. Om vi fick luftvärn, kunde vi stoppa bombningarna.

Och det är inte tillräckligt, har MPLA och FRELIMO hävdat. De vill ha en större procentsumma i kontanter.

Herr talman! Herr Hellström bevisade alldeles för mycket. I fråga om en del av våra reservationer förklarade han att de inte innehöll någonting konkret som avviker i förhållande till utskottets betänkande. Låt mig som exempel ta reservationerna 9 och 10. I den första av dessa kräver vi att regeringen i samarbete med andra nordiska länder skall fortsätta ansträngningarna att få till stånd ett system med supplementär finansiering. I utskottets betänkande redogörs enbart för de ansträngningar som hittills har gjorts. Det sägs inte ett enda ord om framtiden och om viljeinriktningen på den punkten. När det gäller den andra reservationen, som behandlar villkoren för det finansiella biståndet, tycks herr Hellström inte ha uppmärksammat att SIDA förra året hade lagt fram just det här förslaget om ett bemyndigande, som skulle ge SIDA möjlighet att ytterligare mjuka upp villkoren utan att gå till Kungl. Maj:t. Det gick inte regeringen med på, och jag förde själv en debatt här i kammaren med handelsminister Feldt om det förslaget. Vi går på den här linjen i reservationen, och vår ståndpunkt är klart angiven i vår motion, som reservationen tillstyrker bifall till. Beträffande befrielserörelserna och flyktingberedningen skulle jag bara vilja fråga herr Hellström: Vad är det för fel med att utvidga flyktingberedningen med parlamentarisk representation? Skulle det inte vara av ytterligare värde att få in de här politiska bedömningarna från olika partier? Att det skulle strida mot svensk förvaltningspraxis stämmer inte. Vi har parlamentarisk representation i SIDA:s styrelse och i många andra styrelser som behandlar vissa ärendegrupper. Vad sedan gäller ställningstagandet att inte ge stöd till FNLA anger herr Hellström inget skäl till den nuvarande ståndpunkten. Han bestrider inte de fakta som jag har redovisat utan han bara hävdar att det inte finns något skäl att ge bidrag. Är det inte en väl mager argumentering när det ändå finns så uppenbara skäl för att ge stöd till FNLA?

Herr talman! Herr Hellström ställer en fråga som han påstår att jag inte har svarat på och som gäller kommunisternas tidigare ställningstagande till IDA-anslaget. Hans påstående därvidlag är felaktigt. Den frågan svarade jag på, och det svaret finns i protokollet från förra årets IDA-debatt. Jag sade där precis som det var. Partiet litade på de lögnaktiga officiella informationer om Världsbanken och dess verksamhet som vi på grund av fattigdom, ringa informationsresurser och svaga kontaktkanaler tyvärr var nödsakade att lita till. Sedan dess har vi lärt oss bättre! Vi gjorde ett missgrepp. Det tråkiga med det är att ni fortsätter att göra missgreppet sedan ni fått reda på att det är ett missgrepp. Ni har gjort det missgreppet hela tiden trots att ni har varit medvetna om hur det verkligen har förhållit sig. Ni har inte den ursäkten, herr Hellström. Sedan kommer herr Hellström med en annan gammal skröna som alltid brukar komma upp i den här debatten — som herr Möller i Gävle, fru Thorsson och herr Dahlén under tidigare debatter har tagit upp — nämligen att u-länderna själva vill ha IDA. Jag tvivlar inte på att det finns u-länder som vill ha IDA, därför att de förtjänar på det. De indonesiska generalerna och hotellägarna i Nepal är naturligtvis glada åt IDA. Men det är klart att det också finns vettiga och progressiva regimer som inte ser något alternativ — därför att det inte skulle bli någonting om inte IDA funnits. Det som är dåligt är trots allt bättre än ingenting. Vid Limakonferensen utnyttjade vissa krafter den situation som rådde. Man försökte från olika u-länders sida att uppnå en enighet i uttalandet, som skulle ge eftertryck åt de fattiga ländernas krav. Som ett villkor för denna enighet var det vissa USA-stödda satellitregimer som ställde krav på att man i uttalandet också skulle föra in positiva satser rörande IDA. Följden blev alltså en korridorpolitisk kompromiss, där IDA på det sättet kom med. Den förhistorien skall man också nämna innan man tillgriper detta som ett slagträ, i all synnerhet gentemot oss och dem som i övrigt bekämpar IDA :s inriktning. Hellström påstår att inriktningen blivit bättre när det gäller jordbruksstödet. Det är då märkligt. Professor Jacoby kritiserar i en kommentar till årsrapporten 1972 just det förhållandet att jordbruksstödet det senaste året minskat jämfört med föregående år. Hur går det ihop? Varifrån har herr Hellström sådana uppgifter? Det är väl ändå ett bevis på att inriktningen förändrats i reaktionär riktning, om man säger att den ledande låntagaren i Världsbanken tidigare har varit Indien men nu är det fascistiska Brasilien. Det är väl ändå en förskjutning som är högst påtaglig, en förskjutning som märks också i IDA :s långivning, där exempelvis Turkiet har ryckt upp och blivit en av de stora kunderna. Tycker inte Hellström, om han skall vara ärlig, att det bör bli ett slut på detta stöd till den internationella fascismen? Är det inte i så fall bättre att kanalisera pengarna på ett annat sätt, exempelvis genom det bilaterala biståndsprogrammet, där man ju har litet större kontroll från svensk sida än man har över herr McNamara och hans mystiska förehavanden i olika delar av världen.
Herr talman! Herr Måbrink sade att FRELIMO och MPLA hade andra uppfattningar än PAIGC om formerna för biståndet och värdet av den typ av bistånd som de får. Det sker fortgående diskussioner mellan biståndsmyndigheten och befrielserörelserna för att man skall komma fram till den bästa formen för biståndet. Just FRELIMO och MPLA har pekat på lagringsproblem och lokala hanteringskostnader. Som ett svar på befrielserörelsernas önskan medger man sedan något år tillbaka att 5 procent av biståndet till befrielserörelserna får utgöra kontanter för att möta dessa lokala kostnader. Detta är ju ett exempel på att samarbetet mellan de svenska myndigheterna och befrielserörelserna fungerar bra — och inte tvärtom. De svenska myndigheterna tillmötesgår alltså de krav på lösning av praktiska problem som befrielserörelserna reser. Varken under den här biståndsdebatten eller under någon tidigare har det såvitt jag vet föreslagits, inte heller från vpk:s sida, att Sverige i sin biståndspolitik skulle gå ut med stöd till militära operationer. Det är självfallet helt omöjligt för Sverige som neutralt land att ge militärt bistånd, så det skulle vi kunna avföra från debatten. Vill man på den grunden kalla vårt bistånd till befrielserörelserna för förmynderi får man låta den kritiken gälla allt bistånd. Vi ger inte militärt bistånd heller till några regeringar. = Några ord om herr Wirmak och FNLA. Herr Wirmark sade att det inte fanns några argument. Men det finns en klar skillnad mellan herr Wirmark och mig, och skillnaden är att herr Wirmark vill göra gällande att det har upprättats ett fungerande samarbete mellan FNLA och MPLA. Han nämnde att FNLA var ordförande i det politiska rådet — han nämnde inte att MPLA då samtidigt är ordförande i det militära kommandot. Men det väsentliga är att samarbetsavtalet, som ingicks i december, icke fungerar. Dessa befrielserörelser befinner sig i ett utomordentligt känsligt förhandlingsläge och söker finna möjligheter för att få avtalet att fungera. Det gör det inte i dag. MPLA har icke möjlighet att arbeta i Zaire, såsom det var tänkt i avtalet. Det är väl en väsentlig skillnad. Om det finansiella biståndet säger herr Wirmark att SIDA :s framställning om uppmjukning av krediterna inte bifölls av regeringen. Men det väsentliga är ju att regeringen som regering tar ett ansvar för en ytterligare uppmjukning av de svenska kreditvillkoren och skuldkonsolidering. I en skrift som handelsdepartementet nyligen utgivit sägs det bl.a. att en ytterligare uppmjukning av de svenska villkoren kan förväntas komma till stånd genom ökad andel gåvor och större användning av IDA-villkoren vid kreditgivningen. Här är alltså återigen yrkandet tillgodosett av regeringen. Jag skall fatta mig kort när det gäller Världsbanken, eftersom min tid är ute. Så okunnig som herr Svensson gjorde gällande kan man inom vänsterpartiet kommunisterna inte ha varit om t.ex. oljekrisen i Iran med Mossadeqs fall och krisen omkring Assuandammen och Världsbankens komprometterande roll där. Att detta skulle ha förbigått vänsterpartiet kommunisterna, det är en omöjlighet.

Herr talman! I fråga om vår reservation beträffande befrielserörelserna i södra Afrika sade herr Hellström att den inte innehöll någonting utom kravet på stöd till FNLA. Jag vill erinra kammaren om att vi i flera år har haft reservationer på denna punkt, med krav på att stöd skulle utgå också till befrielserörelserna i det egentliga södra Afrika och att vi vid tidigare tillfällen har mött samma argument från herr Hellström som nu. Vi har krävt direkt bistånd till ANC, ZAPU, ZANU och SWAPO. Den första gången hävdade herr Hellström att det inte fanns något sådant behov att utvidga hjälpen på detta sätt och avstyrkte därför att sådant bistånd lämnas. I dag är inställningen en annan — reservationerna har tydligen haft verkan. I dag går regeringen med på att ge bidrag direkt till de här rörelserna. Beträffande FNLA var mitt enda argument inte att här föreligger ett samarbete mellan FNLA och MPLA. Jag hänvisade till uppgifter om FNLA:s aktivitet i Angola och utanför Angola, och som bevis på aktiviteterna anförde jag att portugisiska soldater hade tillfångatagits, att över 2 000 soldater per år skickats in i Angola och att det i Angola fanns över 12 000 elever i skolor. Utskottsmajoriteten och regeringen måste väl ändå bevisa att sådana uppgifter som jag lämnat är felaktiga och att det finns grund för utskottets påstående att behovet av förnödenheter är ringa samt att FNLA bara har en begränsad verksamhet i Angola. Vem som helst kan ta sig till sjukhuset i Franketti, där jag var för två veckor sedan, och se att dit kommer sjuklingarna och de krigsskadade för att läggas på operationsbordet utan att det finns tillgång till elementär operationsmateriel eller lämpliga bedövningsmöjligheter. Det är, herr talman, en felaktig beskrivning av verkligheten som utskottsmajoriteten stöder sig på.
Herr talman! Herr Wirmark minns fel om vår diskussion tidigare år om befrielserörelserna i Sydafrika och Rhodesia. Tvärtom hävdade jag i en tidigare debatt med herr Wirmark att det fanns utrymme för den typ av exempelvis administrativt bistånd som de rörelserna kunde behöva. — Men detta kan vi lämna därhän. När det gäller FNLA är det en uppfattning som är väl förankrad — och har varit det i den afrikanska enhetsorganisationen — att denna rörelse icke har haft det stöd av befolkningen i Angola som herr Wirmark vill göra gällande. Detta var ett av skälen till att man tidigare har dragit undan erkännandet av rörelsen som exilregering. Däremot fungerar rörelsen utan tvivel i Zaire och hjälper flyktingar, och den har också tidigare kommit i åtnjutande av svenskt bistånd i just det hänseendet. Det finns därför skäl att göra en klar åtskillnad mellan den verksamhet som FNLA bedriver i Zaire — där man också har haft möjlighet att få del av svenskt bistånd via flyktinghjälp tidigare — och vad en befrielserörelse uträttar på sitt eget territorium, där FNLA till dags dato har haft ytterligt blygsamma insatser att göra. Det är därför som huvuddelen av det svenska stödet har gått till MPLA. Jag hann inte med Jörn Svenssons replik i mitt förra inlägg. Jag vill nu bara säga att det just nu sker en kraftig nedtrappning av den kommunistiska argumentationen. I den motion man avlämnade i januari — motionen 1104 — gör man Limaprogrammet till det stora väsentliga dokumentet, som blir så att säga vattendelaren mellan vad som är solidaritetspolitik med u-länderna och vad som är imperialism. I dag har detta samma Limaprogram, som sålunda upphöjdes i kommunisternas januaridokument, blivit vad Jörn Svensson nyss kallade en korridorpolitisk kompromiss. Det är en nedtrappning av ambitionerna i den kommunistiska argumentationen, som jag tycker över huvud taget är ganska typisk för debatten såsom den har drivits här i dag.
Herr talman! Nej då, herr Hellström, det är inte alls så att Limaprogrammet är en korridorpolitisk kompromiss, och det har jag heller inte sagt. Vad jag har sagt är att i det speciella avseende som ni varje år åberopar när det gäller inställningen till IDA var det fråga om en kompromiss. Den huvudsakliga inriktningen av programmet uttrycker uppenbarligen det övervägande antalet u-länders faktiska vilja, men det är väl känt att den positiva satsen om IDA, som smugits in i texten, strider mot vad väldigt många u-länder, i all synnerhet de politiskt mest progressiva, i verkligheten anser. Det trodde jag att Ni visste, och därför väntade jag mig att Ni skulle avstå från att använda denna gamla ”skröna” som ett slagträ i denna debatt. Sedan tycker jag det är på tiden att Ni svarar på de frågor som jag har ställt. Tycker Ni att den långivning som IDA sysslar med och de regimer som åtnjuter stöd från IDA är någonting att satsa svenska skattebetalares, svenska arbetares, pengar på eller tycker Ni det inte? Om Ni inte tycker det, varför stöder Ni då detta, trots att det inte har visat sig någon som helst förbättring i länderinriktning och projektinriktning år från år och trots att man hela tiden har påstått att en sådan förbättring kommer utan att den har infunnit sig? Ändå fortsätter alltså ni socialdemokrater att stödja detta.

Jag tycker att ni skall göra en program förklaring och tala om hur ert parti ställer sig, hur ert politiska samvete upplever den situationen att gruppen i kraft av partidisciplinen år efter år tvingas rösta på de här bisarra anslagen. För ni måste ju veta nu hur det verkligen förhåller sig. Ni kan inte skylla från er med att ni är ett litet parti som saknar möjlighet till information. Ni vet mycket väl vad det är för projekt. Det är lätt att ta reda på. Hur är er principiella inställning tillstödet åt de fascistiska regimerna i Indonesien, Brasilien, Etiopien, Thailand och hela den rad av korrumperade regimer och obskyra projekt som stöds via IDA.

Herr talman! Jag instämmer i de mera allmänna synpunkter på det svenska utvecklingsbiståndet som framförts i anföranden av herr förste vice talmannen Bengtson och herr Sture Korpås. I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas vid punkten 16 motionen 1111, i vilken vi motionärer anhåller om en undersökning av möjligheterna att inom SIDA inrätta en fond för att stödja u-ländernas köp av massmediainformation i Sverige. I motionen har vi påpekat den avgörande betydelse för samhällets utveckling som informationsflödet har. Genom att kontrollera detta kan ett reellt maktutövande ske. Denna kontroll kan också innebära en styrning av människors åsikter och värderingar och av samhällets kulturmönster. Därför är det väsentligt att den industriellt och tekniskt utvecklade delen av världen inte utnyttjar sitt informationsövertag till att påtvinga andra länder och kulturer ett livsmönster som inte passar dem. Vi kan konstatera att massmediainstitutionerna har vuxit ut till stora industrier, vilkas produkter distribueras till olika grupper av människor. Produktion och konsumtion är emellertid inte alls jämlikt fördelade mellan länderna. Koncentrationen till västvärlden är oerhört stark. U-länderna vet om denna snedvridna fördelning och likaså det ensidiga innehållet i massmediautbudet. De reagerar också, men prostesterna blir tyvärr oftast obeaktade av industriländerna. Inte minst har detta kommit till synes inom UNESCO, som är det forum som står u-länderna till buds i det här avseendet. Vid UNESCO:s generalförsamling i oktober 1971 togs problemet upp, och på informationsflödets område riktades då stark kritik från u-länderna mot i-länderna. Ca 65 u-länder påpekade i en resolution att UNESCO inte endast bör ägna sig åt kommunikationstekniken utan också måste ta sig an kommunikationsinnehållet. De media som torde vara lämpligast för informationsspridning i u-länderna är radio och i förekommande fall TV. Utlandsprogrammet vid Sveriges Radio har i första hand att förmedla information om Sverige. Om denna information skall kunna nå lyssnarna, måste den emellertid vara av sådan art att den är av värde för dem. Utlandsprogrammet har tre verksamhetsgrenar: För det första finns kortvågssändningar, där framför allt de på engelska, spanska, portugisiska och franska är av betydelse för u-världen och kan avlyssnas i de länderna. För det andra har vi programexport för radio, dvs. band som spelas in i Sverige och skickas till utländska stationer för utsändning lokalt. Slutligen för det tredje finns det programexport av film. Det är filmer avsedda för TV, som sänds av utländska stationer på samma sätt som radioprogramexporten. Såvitt jag har kunnat bedöma finns intresse från u-ländernas sida för hela området av TV-program, inte endast för dokumentärer om Sverige utan även för andra program. Det är där problemen blir stora både kostnadsmässigt och administrativt. Att utan vidare kopiera inslag från våra program kan givetvis inte göras, utan produktionerna måste redigeras och kanske textas eller förses med översättningar. Enligt vad jag erfarit har försök från utlandsprogrammet här i Sverige gjorts för att få stöd från SIDA för särskilda projekt. SIDA har då svarat att framställning måste komma från ett mottagarland. Så har hittills icke skett, och på bl.a. detta förhållande grundar utskottets majoritet sitt avslagsyrkande på motionen. Trots att jag har full förståelse för den inställningen, som bottnar i övertygelsen att man inte bör tvinga på något land en ”hjälp” som det inte önskar, finner jag det beklagligt att man rycker undan möjligheten att ta initiativ och erbjuda en service som kunde vara till glädje för radiooch TV-stationer och deras lyssnare i utlandet.

Med tanke på språkförhållanden torde det endast vara ur 25 april 1973 utlandsprogrammet vid Sveriges Radio som man kan välja men då under förutsättning att kostnaderna därför möts på något sätt. Jag tänker då närmast på en distribution av radioutsändningar på engelska vidgad till att omfatta länder i Asien som på grund av utlandsprogrammets trånga budget inte kunnat erbjudas redan existerande program. Likaså är produktion och distribution på franska till både Asien och Afrika hämmade av samma skäl. Vad beträffar TV-filmverksamheten är såväl produktion och framställande av olika språkversioner och kopior av filmer så kostsamma att bara en ringa del av u-världen nu kan täckas. Informationsservicen till u-länderna har alltså enligt min mening stort behov av ökade medel för att bli fullt effektiv och ändamålsenlig. Herr talman! Med hänvisning till de synpunkter jag här lagt fram ber jag få yrka bifall till reservationen 16 vid punkten 16 i utrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman!

”Hvad är en dotter att likna med en son?” Så lyder en passus om skolpojksutrustning, införd i Inga Wintzells bok Så var barnen klädda. Denna passus kan stå som en symbol för Sverige under förra århundradet och citatet som sådant är avslöjande för könsdiskriminering i dess djupaste grundvalar: ”Hans föräldrar, ett hederligt, välmående inspektorsfolk, sågo med ledsnad stunden nalkas, då de på 11—12 veckor skulle skiljas från den enda sonen. De hade visserligen döttrar, men hvad är en dotter att likna med en son, helst som föräldrar i hoppets perspektiv så gerna vill se pilten i en framtid såsom Prest? ” Men, herr talman, denna attityd som vi i Sverige för länge sedan avlägsnat oss från, framför allt på det principiella planet, kännetecknar vad som i dag är bister verklighet i en rad u-länder. Det är därför som vi i folkpartiet ställer det oavvisliga kravet, att riksdagen begär att det svenska biståndet för utbildning och yrkesutbildning skall vidgas och att man därvid ger goda möjligheter för kvinnor att delta. Fler kvinnor som utbildas i u-länder, både i skola och för praktiska yrken, är helt i linje med parollen Rättvisa åt kvinnorna. Den behöver ges ett fullödigt innehåll både i Sverige och i den tredje världen, där större delen av jordens befolkning bor. Partimotionen 850 tar upp frågan, och i motionen 1110 har jag tillsammans med Ingegärd Frenkel, Cecilia Nettelbrandt, Gabriel Romanus och Per Ahlmark mer utförligt redovisat Varför har då bl.a. socialdemokraterna i utskottet gått emot denna beställning av en satsning på kvinnorna? Jag vill rikta den frågan direkt till den av era talesmän som yttrade sig på denna punkt för ett tag sedan, fru Lewén-Eliasson, som emellertid inte gav ett svar på den konkreta frågan. Varför vill ni inte göra en kraftinsats på detta fält? I sak nöjer ni ju er i utskottet med att notera, att vissa projekt är under beredning, men skriver bleksiktigt i principfrågan om en långsiktig ökad satsning på kvinnoutbildning, att arbetet på att stärka kvinnans roll ”torde ingå bland de frågor som kommer att tas upp av den biståndspolitiska utredningen”. Observera ordet ”torde”, som inte lovar något, och att förhoppningen gäller en utredning som kommer att bli klar först om flera år. Och observera framför allt att reservationen från vårt håll på denna punkt gäller satsningar på kvinnoutbildning, dvs. inte ett helt nytt område för kvinnoinsatser över lag utan ett specialfält, nämligen utbildning, där Sverige redan har vunnit erfarenheter. Varför detta skrala intresse? Verkligheten, som gäller för att vara en stor fiende, talar emellertid ett tydligt språk. I u-länderna börjar i genomsnitt dubbelt så många pojkar som flickor i skolan. Majoriteten av de flickor som börjar skolan slutar redan efter ett par år — ofta för att gifta sig. Bara en mycket liten del av flickorna får någon form av högre utbildning. Av kvinnorna är 86 procent illiterata jämfört med 51 procent av männen. I u-länderna ökar den moderna sektorn, där nya metoder och förändrad teknik lärs ut, men det är nästan enbart männen som lär sig de nya färdigheterna. Detta sista skäl som jag angav är inte minst viktigt. Kvinnorna har inte bara sämre chanser än männen, utan de har i själva verket ofta fått en sämre ställning på sistone än tidigare. I många länder och områden har det nämligen till stor del varit kvinnorna som skött det traditionella jordbruket, det har varit de som skött torghandeln, och de har gjort betydande insatser inom hantverket. Men det är nästan bara män som i praktiken får lära sig de moderna jordbruksmetoderna, män som får anställning i och leder moderna handelscentra, och män som lär sig den nya industritekniken. Kvinnorna pressas undan när ”moderniseringen” inträder. Skall vi inte begå liknande orättvisor som i Sverige fordras därför en kraftfull, ja våldsam satsning på att stärka kvinnans position i u-länderna. Det är då illa att Sveriges nuvarande specialstöd med särskild inriktning på kvinnoutbildning bara avser tre länder, alla i Afrika: sekreterarskolor i Tabora i Tanzania samt i Nairobi och Mombasa i Kenya och ett kvinnoutbildningscentrum i Tunis i Tunisien. Projekt gällande sekundärskola i Tanzania och småskoleseminarium i Sierra Leone är för svensk del avslutade. Lyckligtvis är opinionen i denna fråga mera vaken på andra håll än hos regeringspartiet. Jag kan påminna om SIDA ss tidskrift Rapport nr 10 år 1971 och nr 5 1972, vilka liksom Hertha nr 6, 1971, utgör specialnummer om kvinnornas svåra situation i u-länderna. Lev upp till den utmaning som tecknas där! Sker inte det, riskerar vi att få mer i u-länderna av den surdeg orättvisor mellan könen som Sverige haft och fortfarande till stor del i praktiken har. Herr talman! Låt mig som nämnt också ta upp enprocentsmålet. Vi har gång på gång sett hur ledande socialdemokrater har klickat där, Nr 72 klickat betänkligt. Jag tänker främst på Gunnar Sträng och Arne Geijer.

Detta får aldrig glömmas när ansvaret inför u-länderna och eftervärlden skall utkrävas. Låt mig i korthet påminna om följande. I 1962 års proposition utsades att biståndet borde öka så att det ”uppnår en nivå som motsvarar 1 procent av bruttonationalprodukten. Stödet till de fattiga länderna kommer därmed att utgöra ett av de viktigaste inslagen i 1960-talets politik.” Men man började 1967/68 att skära ner SIDA ss äskanden; vissa tilltänkta projekt måste inställas. Ett statsråd, Ulla Lindström, kände sig behöva avgå på u-hjälpsfrågan. En arbetsgrupp inom socialdemokratin med många ledande namn lade till partikongressen hösten 1967 fram ett förslag om att enprocentsmålet skulle uppfyllas 1972 75 fick räcka. Nu vet vi att inte ens den förhalningen accepteras som tillräcklig av alla, allra minst av herr Arne Geijer enligt vad han nyss anfört. På den senaste tiden har ni socialdemokrater varit ovilliga att ens slå fast och betona att etappmålet för 1974/75 obetingat kvarstår. Det framgår av utskottsbetänkanden och av debatten i dag. Oviljan att bilda och stödja opinionen för u-ländernas sak är klar, osakligheten dessvärre likaså. Jag skall ge några exempel också på detta senare. Finansminister Sträng deklarerade i januari 1967 att u-hjälpen får betalas ”till sista öret” i utländsk valuta. Det är fel, eftersom en stor del av våra och andra u-hjälpspengar används för inköp i Sverige. I riksdagsdebatten samma år om biståndet fällde herr Sträng det cyniska uttrycket ”nöden har ingen lag”, då beskärningar gjordes. Det var inte u-ländernas nöd han tänkte på. Mittenpartiernas förslag om ytterligare 100 miljoner kronor till u-länderna för budgetåret 1968/69 avslogs prompt. Såsom tillräckligt stor betraktade man alltså den dåvarande u-hjälpen — 37 öre för varje 100 kronor som Sverige producerade. De senaste åren har finansministern gång på gång betonat att det blir svårt att nå enprocentsmålet 1974/75, medan en person medveten om opinionspåverkan i stället borde lägga på extra kol för att förverkliga målet och hålla opinionen solid och positiv. Vi vet också att LO-ordföranden Arne Geijer i fjol ville göra det extra svårt för u-hjälpen genom att hota med en extra skatt just för den. Detta är en kort men viktig förteckning, som vi inte får glömma. Slutsatsen är klar och blir förödande: ett studium av socialdemokraternas u-hjälpspolitik de senaste sex åren visar tydligt reträtt efter reträtt från 105 deklarationer, mål, självklart patos och från en intensiv vilja till arbete och prioritering till u-hjälpens fromma och vilja att bilda opinion för den. Anslagen har visserligen höjts — den saken har också varit ostridig mellan partierna och självklar med tanke på de nästan obefintliga anslag som utgick i utgångsläget i 1960-talets början. Men takten har förhalats, och negativa opinioner har i praktiken underblåsts. Det är detta som är det allvarliga. Det är inte några personer bland socialdemokraternas fotfolk som stått för dessa i praktiken hårda attacker mot att snarast uppfylla enprocentsmålet för u-hjälpen. Det är i stället namn ur den högsta ledningen som här har ansvaret, främst Gunnar Sträng och under senare år även Arne Geijer. Och statsminister Palme har varit tigaren. Opinion i de viktigaste frågor som gäller världens framtid kan drivas på olika sätt. Av politiker måste begäras att de inte av dumhet, okunnighet eller okänslighet missköter sådana frågor och inte är vuxna det ansvar förhållandena fordrar. Herr Arne Geijer har i dag anfört nya synpunkter, och hela tiden var tveksamhet det genomgående temat. ”Om enprocentsmålet skall förverkligas”, sade han, behövs olika budgettillskott. ”Om man skall uppnå enprocentsmålet” måste man göra si och så med andra krav. ”Då är frågan den: Skall vi uppnå detta mål”, så — — — osv. Detta var tonfallen. Det var ett beklämmande tal, därför att det staplade negativismer på varandra. Man frågar sig: Var är 1960-talets Arne Geijer, som sköt på och hjälpte till i opinionsbildningen för u-landsfrågan? Solidaritet och jämlikhet talas det om ibland. Det gäller att kunna leva upp till dessa krav konsekvent. Ibland hjälper det i u-landsdebatten att gruppera problemet för sig själv så att det blir litet enklare att fatta. I u-länderna bor ungefär tre gånger så många människor som i de rika länderna. Det är som om varje i-land, om det tog på sig sin andel av biståndsbördan, skulle ”ansvara” för tre gånger så många människor i u-länder. För Sverige med 8 miljoner människor skulle det bli ca 25 miljoner människor i u-länderna. Om vi tänker oss saken på det sättet, är det mycket lättare att få grepp om problemet. Jag har ibland lekt med tanken att dessa 25 miljoner människor var invånare i och hörde ihop med de nuvarande 8 miljonerna i Sverige och hade rösträtt här! Då skulle minsann politikerna från alla kanter visa att de ställde andra krav och skulle anslå andra tonfall än vad en del gör i dag.

Den mycket stora ökningen kan fortfarande delvis undvikas om herr Geijer och andra röstar för reservationen 1, så att SIDA kan få planera för en 35-procentig ökning redan nästa budgetår i stället för en 25-procentig. Då blir det lättare att det följande budgetåret fylla ut det som då fattas. Herr talman! Låt mig i fråga om upplysning och opinionsbildning i stället få ge en eloge åt det uppoffrande och effektiva arbete som de frivilliga organisationerna bedriver. De och människorna bakom dem ger årligen stora bidrag åt u-länderna. Deras insatser sker till låga kostnader i förhållande till uppnådd utvecklingseffekt. Jag vill betona, såsom framhålles i reservationen 14, att stöd också bör ges till missionens och andra frivilliga organisationers verksamhet i Rhodesia och Sydafrika när syftet med insatserna är social utveckling och befrielse. Dessutom bör bidrag kunna utgå inte bara till igångsättning av helt nya projekt, för lika viktigt kan det vara med en utvidgning av projekt, som redan finns, liksom att övergångsvis bevilja tilläggsanslag för driftkostnader när utvecklingseffekten av det totala projektet i så fall skulle ökas avsevärt. Den andra viktiga sidan av organisationernas verksamhet är att själva insamlandet av pengar ger upplysning i Sverige och skapar mycket av den goodwill som u-landsinsatserna har i Sverige i dag. Frivilligorganisationernas arbete fyller på så sätt en dubbelt viktig uppgift och gör det med den äran. Herr talman! Vad u-landsförhållanden beträffar har också författarna bidragit till att ge oss inlevelse — en inlevelse utan vilken varje engagemang för u-ländernas sak riskerar att bli alltför grunt förankrat och alltför kortsiktigt vidmakthållet. Då jag nämner författarna syftar jag inte främst på dem som i dag skriver om u-länderna utan på den svenska litteraturens stora namn, som beskrivit fattigdomen i Sverige på t.ex. 1800-talet eller i början av 1900-talet. För om dagens människor bara kunde dra parallellen, säga sig vid upplevelsen av dessa verk: ”Jaha, så illa var läget för de flesta i Sverige för inte så länge sedan, och det var nödvändigt att det blev ändrat; men precis så illa är läget för u-ländernas folk i dag ” — då har de också fått en djupare inlevelse i vad u-landsmisären innebär. Den har flyttats närmare oss, blivit påtagligare och därmed mer påfordrande. För vad är Ivar Lo-Johanssons skildringar av Statarsverige annat än också en skildring av dagens u-landsförhållanden? Beroendet av storbonden, ockerräntorna, vräkningarna, de undernärda barnen som far illa i skola, i hem och i alltför tidigt arbete — allt detta är en nutida verklighet även om den råder på andra håll i världen än i Sverige. Vad är Harry Martinsons skildringar i Nässlorna blomma eller Vägen ut om inte detsamma, trots den varma människoteckningen och det lyriska språket? Och vad är inte Vilhelm Mobergs verk? Det är värt att kanske särskilt påminna om filmen Utvandrarna, som gick över landet härom året. Tänker vi efter, ser vi att den filmen handlar liksom om världen av i dag. Där lever människorna liksom Kristina och Karl Oskar med ont om jord, de drabbas av missväxt, de fastnar i penningskulder. Barn svälter och dör. Naturkatastrofer, som när blixten slår ner i en ängsstuga, stjälper tidvis över ända de små utkomstmöjligheter som man dessförinnan haft. Låt oss politiker inte vara sämre i viljan än dessa författare, utan verka för att levandegöra och positivt och utan tvekan uttrycka de minimikrav som de svåra dagliga förhållandena för större delen av mänskligheten måste ställa på oss själva! Herr talman! I annat sammanhang skall jag ta upp frågan om att göra Sri Lanka — alltså f. d. Ceylon — till ett svenskt programland, vilket påyrkas i reservationen 4. Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer i utrikesutskottets betänkande nr 3 som bär folkpartiledamöternas namn, då inte minst till reservationerna nr 15 om insatser för kvinnorna, nr 14 om bidrag till enskilda organisationers hjälpverksamhet och nr 18 om informationsinsatser i Sverige om u-landsproblemen.

Herr talman! Jag apostroferades av herr Möller med anledning av frågan om kvinnoutbildning, men jag kan inte låta bli att passa på att protestera mot det mångordiga anklagelsetal han höll om socialdemokraternas reträtt i fråga om anslagen till biståndspolitiken. Jag kan inte känna igen mig i det avseendet. Såvitt jag vet har man planenligt höjt de här anslagen hela tiden, och det finns ännu inte något bevis för att man inte kommer att nå det biståndsmål som man har satt ut. På tal om den utsträckta handen tror jag nog att vi hade tagit den många gånger, om den hade innehållit något konkret och det inte bara hade varit ett allmänt ordande om att man bör göra det och det, om det någon gång hade funnits konkreta förslag om hur man skulle skaffa de ökade resurser som man vid varje tillfälle har vinkat med. — Nog om det. När det gäller kvinnorna kan jag till stora delar instämma i den beskrivning av förhållandena som herr Möller ger. Han har också talat om de projekt som Sverige tidigare har drivit. Vi har ju haft ett 20-tal projekt som framför allt har syftat till kvinnoutbildning i olika länder. Att flera av dem nu har övertagits av vederbörande land kan inte vara något fel. Men jag vill också påstå att vi gjorde vissa erfarenheter, nämligen att sådana projekt för särskilt långt och lyckas inte särskilt väl om inte initiativet kommer från landet självt. En sådan insikt att ta fatt på kvinnornas problem är inte så utbredd ännu. Dessutom har det visats att om man ordnar yrkesutbildning för kvinnor möter svårigheter. När de väl är yrkesutbildade finns det ingen arbetsmarknad för dem. Det är alltså en lång rad problem som reses i detta sammanhang. Och det är för att få en bättre utgångspunkt för agerande i de här frågorna som vi har låtit göra den här utredningen på SIDA. Jag är mycket glad för min egen del över att den finns, och jag tror att herr Möller med stort intresse kommer att ta del av den och finna att man med utgångspunkt i den kan göra flera och bättre insatser för kvinnornas utbildning än man har kunnat göra hittills. Låt oss alltså studera den och se vad det kan komma ut av den! Under tiden är det ju ingenting som hindrar att vi i det arbete vi allmänt driver i utbildningsfrågor i olika länder skall observera de här frågorna. Men vi skall inte ta det som en självklarhet att u-länderna anser att just kvinnornas utbildning är det väsentliga som de vill satsa på.
Herr talman! Det är klart att det alltid är svårt att själv upptäcka reträtterna eller gärna vilja göra det.

Vi är nu redan fem år efter den tiden. Det finns emellertid fler och än mer konkreta bevis. Ulla Lindström avgick ju inte ur regeringen därför att hon skulle få någon trevlig annan uppgift eller därför att hon var så enig med regeringen. Utan hon accepterade tvärtom inte att man när det fanns färdiga projekt — och sådana hade efterlysts — inte kunde ge anslag från regeringens och socialdemokraternas sida till dessa projekt. Det var då förslaget kom från vår sida om 50 miljoner kronor i ökning, vilket utgjorde en stor andel av biståndspengarna vid den tiden. Vi krävde ett annat budgetår en ökning på 100 miljoner kronor. Socialdemokraterna påstod då att vi försökte låsa u-hjälpsdebatten genom att alltid komma med överbud. Just för att nå resultat sade vi därför från bl.a. folkpartihåll inför följande års riksdagar att vi önskade öka u-hjälpen snabbare och var villiga att i samråd med andra partier överlägga om finansieringsformer för detta. Det är den hand som nu sträckts ut flera år och som aldrig tagits mot av er. Slutligen hade vi i riksdagen nyss en omröstning om 100 miljoner kronor i omedelbart tilläggsanslag till Vietnam och Bangladesh, två krigshärjade länder, och där ni röstade emot. Visst finns det bevis för våra konkreta försök att öka och era idoga bromsningar. När det gäller kvinnor i u-land har bl.a. Ester Boserup i sin bok med denna titel övertygande tecknat den allvarliga situationen. Jag är övertygad om att fru Lewén-Eliasson personligen har samma positiva känslor för detta problem som vad jag har. Men även om det fordras ett initiativ från u-landet för att det skall mötas av SIDA och den svenska regeringen så är det ju på det sättet, att om man har en uttalad policy från svenskt håll att man prioriterar ett visst område — såsom kvinnoutbildning — så blir det från u-ländernas håll lättare förfrågningar på detta område. Jag är glad över att en utredning nyligen blivit klar inom SIDA. Men den gäller bara hur man skall analysera detta problem för att totalbedöma situationen i varje land. Vad som fordras och vad vi kräver är emellertid att detta leder fram till att olika projekt framskapas som hjälper kvinnorna i många, många u-länder.
Herr talman! Jag vill använda minuterna till att kommentera det s.k. enprocentsmålet. Det kan kanske vara lämpligt att någon också från vårt håll tar till orda just i det ämnet, eftersom de båda folkpartistiska talarna herrar Dahlén och Wirmark inte har försummat något tillfälle att ange hur moderata samligspartiet gör gemensam sak med regeringspartiet i dessa stycken jämt och samt. Det är nu inte hela sanningen, herr Wirmark. Det finns tre motioner i denna del som yrkar på att man står fast vid enprocentsmålet, och två av de tre motionerna är moderata. Den första motion som reservanterna sluter upp kring i reservationen 1 är en moderat motion, och det är jag tacksam och glad för. Det har blåst många vindar sedan riksdagen med stor emfas tog enprocentsmålet 1968; vi som var med den gången upplevde hur de båda kamrarna var ett hjärta och en själ. Regeringens planeringsförslag bidrog också verksamt till att partierna kunde samlas kring en gemensam biståndspolitik, och påföljande budget blev det en ökning med 25 procent. En sådan årlig ökning skulle, menade man då helt korrekt, göra det möjligt att infria målsättningen 1 procent av bruttonationalprodukten budgetåret 1974/75. Men det har som sagt blåst många vindar sedan dess, och vi har alltfort detta beklagliga läge att det samlade biståndet från de rika länderna — OECD-länderna t.ex. — snarare minskat än ökat. Och definitivt är det en minskning om man i biståndsvolymen väger in de avbränningar som räntor, amorteringar och prisökningar utgör. För många u-länder har läget blivit värre än tidigare, beroende på stark folkökning, svåra naturkatastrofer och sådant. Indien av i dag är ju ett talande exempel. På grund av den årslånga torkan har det blivit katastrofala förhållanden på försörjningsfronten i nästan alla provinser, och samtidigt har landet fått vidkännas den vanliga årliga folkökningen på 12 miljoner människor. I detta läge börjar också gamla humanitära nationer som Sverige att sväva på målet när det gäller att stå fast vid givna löften till fattiga folk. Utskottsbetänkandet i den delen är en beklämmande läsning med sina undanglidningar, och jag tvekar inte att på vissa punkter kalla det hyckleri, för man talar uppenbarligen mot bättre vetande. I fjol försökte utskottet i varje fall stå på sig och ställa sig bakom målsättningen från 1968. Nu blandar man bort korten och talar om FN-strategins målsättning på 0,7 procent av bruttonationalprodukten vid mitten av 1970-talet och kryper i den vevan bakom McNamaras förmodan på UNCTAD-konferensen i Santiago att bara Sverige och Norge skulle kunna nå det målet.

Och det var ju en klok förklaring. Nu är det väl ändå beklämmande, herr talman, att man skulle kunna ha råd med 1 procent av bruttonationalprodukten, när denna låg på 1968/69 års nivå, men när den vuxit mer än man från början anade skulle man inte ha råd att klara den procentsatsen. Herr Arne Geijer i Stockholm sade med kuslig uppriktighet i dag att problemet är att bruttonationalprodukten vuxit mycket snabbare än vad vi räknade med. Det skulle alltså göra att man inte hade råd! Detta att vi i vårt land har ökat vår produktion av varor och tjänster skulle göra det svårare för oss att stå fast vid vårt år 1968 avgivna löfte till fattiga folk. Vi har beskattningsprogression här i landet, och det tycker vi ju alla är korrekt. Progressionen är väl lika motiverad när det gäller rikare stater som när det gäller rikare individer. Då finansministern i statsverkspropositionen talar om en ökning av bruttonationalprodukten med 4 procent för innevarande budgetår vore det ju rätt märkligt om man inte skulle kunna hushålla så att man avstod från något av den ökningen för att nästa år infria enprocentsmålet. Utskottet gör ett något skenheligt konstaterande, när utskottet anför Nr 72 att de av Kungl. Maj:t framlagda förslagen ligger i linje med den av Onsdagen den statsmakterna antagna utbyggnadsplanen, som syftar till enprocents 25 april 1973 målets uppnående under budgetåret 1974/75. Kan utskottet där verkligen göra anspråk på trovärdighet, när utskottet vet hur avlägsen målsättningen på 820 miljoner kronor är? Man visste ju ganska snart efter 1968 75. Nu kommer räkenskapens dag redan nästa år, och den enda räddningen för regeringen är väl då att den inte längre regerar.

Det är ju ändå det primära problemet. Man förstår förvisso utskottets skrivning på s. 9, där utskottet talar om att den årliga anslagsvolymen för biståndsändamål skall uppgå till 1 procent av bruttonationalprodukten. Man menar tydligen ”hit men icke längre”. Men det menade man bevisligen inte 1968, då man talade om minimimålsättning. Redan i fjolårsdebatten började finansministern och Arne Geijer att förbereda kammarens ledamöter på att det måhända fick anstå med att uppnå målet. Den saken har andra talare redan erinrat om. Arne Geijer hotade i så fall med något slags extra beskattning. Det förslaget har han inte framfört i år, utan i stället har han sagt att i så fall får vi skjuta på andra angelägna reformer. Det är mycket bestickande men mycket demagogiskt sagt. Vad vi diskuterar nu är ju ingen reform. Det är ingen nyhet. Det är något som vi har vetat om i fem år. Och därför borde vi ha kunnat planera in det bland angelägna reformer. Vi har ingen anledning att spela ut det ena mot det andra i detta sammanhang. Det är ganska underligt att människor som menar sig representera internationell solidaritet ändå är beredda att i praktisk handling ge den solidariteten så låg angelägenhetsgrad. Vi skall i vår anta en tandvårdsförsäkring som kommer att kosta 650 miljoner kronor. Hur kan man svälja den utan att hota med någon extra utdebitering? Jo, se den försäkringen gäller våra egna. Men vem gäller u-landsstödet? Gäller inte det också våra egna? I annat fall är det ju bara trams vad man står och säger på högtidliga kongresser, att vi måste visa solidaritet med svältande folk. Då menar man ingenting med det. Ett annat argument som har framförts från skilda håll i dag är att det inte finns något stöd hos folket för ytterligare bistånd. Bistånd till u-länderna är inte populärt, sade herr Geijer, och det är nog i viss mån sant, men det är säkert politikerna skuld till i avsevärd grad. Hade politikerna samfält visat fasthet hade det varit en opinionsbildande faktor för vårt folk. Men visst finns det opinion, och jag vill erinra om att de kristna grupperna i vårt land, som förvisso inte är små, har en mycket samfälld inställning i dessa frågor. De har vädjat till riksdagsmännen gång på gång att de skall stå fast vid det utfästa målet. I fjol gjorde man ett uttalande vid riksmötet för Lutherska världsförbundets svenska sektion. I den ingår representanter för alla stift och alla kyrkliga och centrala organ. Frikyrkorna har gjort liknande deklarationer, och det stora ekumeniska mötet i Göteborg 1972 riktade också en vädjan till politikerna att de inte skulle svika. — Jag tror nog att detta gäller mer än u-landsstödet. Det gäller politikernas trovärdighet. Kan man från det ena året till det andra lita på vad de lovar? Tydligen går det bra, herr talman, att låta våra egna tugga bättre för 650 miljoner kronor i en tid då oerhört många miljoner människor inte har något att tugga alls. Jag är, herr talman, djupt besviken på dem som inte i klara verba kan stödja ett uttalande om att stå fast vid enprocentsmålet. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Jag vill också yrka bifall till reservationen 11 samt till de reservationer som stötts av moderata samlingspartiets representant i utskottet.

Herr talman! Med den debattform som tillämpas i det här ärendet har. jag kommit att få en plats långt ner på talarlistan. Debatten har varit lång, och jag kan förstå att många av mina kolleger skulle vilja gå till votering ganska snart.

Herr talman! Det tillhör det genuint mänskliga — och det är troligen ett positivt, men ibland litet lättsinnigt drag — att inför nya företag ge uttryck åt förhoppningar och optimism om framgång och goda resultat. Lika ofrånkomligt verkar den insikt om det faktiska lägets allvar och uppgiftens svårighetsgrad så småningom infinna sig som klarseende realister tidigt gav uttryck åt. Förenta nationerna står nu färdiga att om knappt fyra veckor och genom en speciellt tillskapad kommitté under deras Ekonomiska och sociala råd börja den första av en serie granskningar under 1970-talet av detta årtiondes prestationer på utvecklingsområdet, i u-länder och i i-länder. För oss som var med när generalförsamlingen hösten 1970 proklamerade det andra utvecklingsårtiondets start och som upplevde den förhoppningarnas atmosfär i vilken detta skedde, trots vissa illavarslande tecken, är det nyttigt att erinra sig de tidiga realisterna. En sådan är Barbara Ward, känd hos oss inte minst sedan sitt framträdande här under fjolårets miljökonferens med boken ”En enda värld”.

Genom att dramat utspelas på de väldiga kontinenter som rymmer världens underutvecklade nationer med 75 procent av jordens befolkning har det — detta är typiskt för vår tidsålder — globala dimensioner. Detta förtjänar att erinras om, som en bakgrund till några mer principiella reflexioner om u-ländernas situation och vår biståndspolitik och med tanke på vår egen roll i detta internationella spel inför FN:s första översyn och avstämning av det andra utvecklingsårtiondets balansräkning. Dessa reflexioner är genomgående tämligen pessimistiska, bl.a. därför att förändringskrafternas natur och samspel ännu är så otillräckligt analyserade och därför att inget genombrott av u-världens onda cirklar ännu är i sikte. Herr talman! I utrikesutskottets betänkande citeras inledningsvis och i koncentrerad form en del uppgifter ur propositionen om u-ländernas allmänna situation och biståndsflödets inriktning. Det har alltid sina risker att göra sådana bedömningar alltför översiktliga. De superaggregerade sifferuppgifter som de hängs upp på döljer de mycket betydande skillnaderna mellan olika länder och grupper av länder. Det skapar också alltför lätt ett begrepp om ”u-länderna” som en enhetlig, grå och nebulös massa, när detta begrepp i stället inrymmer ca 95 av jordens länder, på de mest växlande utvecklingsnivåer och med de mest växlande resultat av sina utvecklingsansträngningar. Vad utskottet citerar ur propositionen om att ”i många fall är det t.o.m. troligt att utvecklingen medfört en försämring för stora grupper” är sant men ytterligt försiktigt uttryckt. Jag skulle vilja skärpa uttalandet därhän, att om vi ser bakom statistiska genomsnittssiffror för ekonomisk tillväxt, ser därbakom de individuella mänskliga existenserna, visar all erfarenhet att mycket betydande grupper människor i majoriteten u-länder har måst utstå en försämring i sina levnadsvillkor under de senaste åren. Vad är nu att säga om en värld, där hundratals miljoner människor inte endast är fattiga enligt vanliga statistiska begrepp utan har att dagligen acceptera försakelser och prövningar som förnedrar deras mänskliga värdighet till en nivå som inga siffror kan träffande beskriva? Det frågade Världsbankschefen Robert McNamara inför FN:s Ekonomiska och sociala råd för ett halvår sedan. Krisen är u-ländernas. Och de står, som så ofta är noterat, för 85 procent av de starkt otillräckliga insatserna för att söka överkomma krisen. Men den förstärks, i betydande grad, av i-ländernas genomsjälviska — och kortsynta — attityder och handlande. Det har också sagts många gånger att de rika länderna blir allt rikare mycket snabbare än de fattiga länderna besegrar sin fattigdom. Men en sifferbelysning, återigen given av McNamara, kan ändå vara nyttig. Världens totala bruttonationalprodukt ökade under 1960-talet med 5 000 miljarder kronor, en ökning av en storleksordning som vi har svårt att föreställa oss. Men 80 procent av ökningen, 4 000 miljarder kronor, ägde rum i länder med 25 procent av jordens folkmängd och över 5 000 kronor i bruttonationalprodukt per invånare, medan 6 procent av ökningen ägde rum i länder med 60 procent av jordens folkmängd och högst 1 000 kronor i bruttonationalprodukt per invånare.

— Inom parentes bör det väl i ärlighetens namn sägas att flertalet i-länder redan vid strategins antagande 1970 skriftligen reserverade sig, antingen mot beloppet eller mot tidpunkten eller bådadera. Sverige var då ett av de mycket få länder — de två andra som jag kan erinra mig är Norge och Nederländerna — som inte avlämnade en sådan reservation, och det är därför inte helt adekvat att som utskottet gör på s. 6 tala i kollektiva ordalag om gjorda åtaganden av i-länderna. Våren 1973 uppgår det officiella biståndsflödet — det har sagts tidigare här i dag — till 0,35 procent av bruttonationalprodukten. Att man registrerar en skillnad mellan siffran för 1970 — 0,34 procent — och siffran för 1971 — 0,35 procent — på en hundradels procentenhet motiverar inom parentes sagt knappast propositionens välvilligt eufemistiska ordval: biståndet steg. Sanningen är att ingenting talar för att siffran 0,35 procent kommer att höjas med mer än ytterligare möjligen en eller kanske två hundradels procentenheter, vare sig till 1975 eller till 1980. Därmed blir situationen, med vad den återspeglar av de rikas cyniska själviskhet, till en fråga om ett allvarligt förfall för den internationella moralen, till en fråga om ett allvarligt problem för de rika länderna med koncentration i världens rika supermakter som står för de sämsta insatserna i detta avseende. Kortsyntheten hos de rika länderna kommer till uttryck i en oförmåga att inse att om den nuvarande situationen består och konserveras, drabbar detta på sikt — och kanske inte särskilt lång sikt — de rika länderna själva, och detta inte bara i form av ökad risk för skärpta politiska motsättningar och spänningar världen över. Redan i dagsläget spelar i-ländernas export till u-länderna en långt ifrån betydelselös roll i deras totala handel med omvärlden. I en inte så avlägsen framtid kan man urskilja två trender. Dels kan man förutse en stark ökning av u-landsvärldens inköp i den rika världen, framför allt av maskinutrustning, verktyg och en rad mellanledsprodukter. Dels kommer den rika världens industrier att med en alltmer mättad hemmamarknad behöva de potentiella marknaderna i u-länderna för att avsätta sina produkter. Men dessa två trender kan bli verklighet endast som ett resultat av en stabil och bestående ekonomisk utveckling i de fattiga länderna. Den rika världen borde ha mycket att vinna på att främja en sådan utveckling. Men så sker inte. Att man så envist hängt sig fast i denna kortsynta själviskhet inför underutvecklingen och den tilltagande massfattigdomen i majoriteten av jordens länder, måste väl som så ofta tillskrivas den ringa grad av vishet med vilken världen lär styras.

Och vad vi kan iaktta av utvecklingen i den rika världen innebär en koncentration därinom av den tekniska och den ekonomiska makten på ett fåtal stater, samma stater som nu står för de sämsta biståndsinsatserna. Herr talman!

De förpliktelserna innebär, i kvantitativa termer och i det större sammanhanget, naturligtvis bara obetydliga bidrag till en nödvändig jätteinsats. Men deras uppfyllande har kommit att få betydelse som en politisk trovärdighetsfråga, av större dimensioner än vad det lilla Sverige i och för sig skulle kunna ge upphov till. Det är — jag har sagt det också tidigare från denna talarstol — i det ljuset som man framför allt måste betrakta 1968 års riksdagsbeslut om enprocentsmålets uppfyllande, i form av anslag över budgeten, året 1974/75. De direkta resursöverföringarna från de rika till de fattiga länderna kommer helt naturligt att vara en av förgrundsfrågorna vid den snart stundande översynen i Förenta nationerna av 1970-talets utvecklingsprestationer hittills, detta bl.a. därför att de har kommit att få en så stor psykologisk-politisk betydelse. Därmed är inte sagt att de skulle sakna eller ha fått en minskad praktisk betydelse. Många grundläggande uppgifter på utvecklingsområdet skulle kunna genomföras, om de rika länderna kunde fås att fullgöra den elementära anständighetsåtgärd som uppfyllandet av enprocentsmålet — 0,7-procentsmålet i form av officellt utvecklingsbistånd — utgör. Trots att detta — fortfarande enligt McNamaras uppgifter, tidigare citerade här i dag — skulle innebära att de rika ländernas folk avstod 1,5 procent av sin projekterade BNP-ökning under 1970-talet, talar som sagt ingenting för att det blir möjligt. Och de som drabbas hårdast av detta är de fattigare u-länderna, med en bruttonationalprodukt per invånare under 1000 kronor, för vilka få andra biståndsvägar än den officiella står öppna. Men, herr talman, med all rätt har den internationella debatten under senare tid i ökande grad behandlat andra problem i relationerna mellan fattiga och rika länder än de kvantitativt otillräckliga och alltför ofta med oacceptabla villkor försedda resursöverföringarna. Man behöver granska — på ett annat sätt än tidigare — inriktningen av, innehållet i och formerna för biståndsgivningen.

Vidare måste man fortsätta på vägen mot en liberalisering av världshandeln, under former som direkt gynnar och stärker u-ländernas ställning på världsmarknaden, i stället för att försvaga den. Detta måste bl.a. leda till åtgärder för strukturell anpassning av i-ländernas eget näringsliv. Allt detta reflekterar den nu existerande världsordningen, med dess ekonomiska relationer mellan världens besuttna och icke besuttna: de förra utnyttjar för sin egen vinning de icke besuttnas svaghetssituation och gör därmed sig själva ännu rikare. Och tendensen förstärks alltmer genom den praktiskt taget totala dominans som de besuttna utövar på vetenskapens och teknikens område. Detta är en världsordning som naturligtvis på litet sikt inte kan bestå. Den är utformad att fungera för att gynna de rika på de fattigas bekostnad. Kan någon av oss bli förvånad, om stämningen vid Förenta nationernas DD2-kommittés möte i slutet av maj visar sig spänd och bitter, om motsättningarna tar sig uttryck i hårda ord och anklagelser mot världens privilegierade? Men vad som är lika viktigt att förbereda sig på är vad jag kan förutse — utöver den politiska spänningen mellan fattig och rik — som två nya tendenser i u-ländernas agerande. För det första ett klarare uttryck än tidigare — och det är välkommet — för den fundamentala tesen att utvecklingens naturliga mål är en förbättring i de enskilda människornas levnadsförhållanden. Målet är med andra ord socialt. Därför kommer de gigantiska sociala problemen i u-länderna att få en förgrundsplats som aldrig förr: uppmärksamheten kommer att riktas mot de vidgade inkomstklyftorna, massarbetslösheten, massfattigdomen, de marginella befolkningsgrupperna, storstädernas slumområden. Den kommer också att riktas mot den jämte fattigdomen själv kanske viktigaste bakgrunden till dessa sociala problem: föråldrade sociala strukturer i kombination med förändringskrafter för vilka man inte varit förberedd och färdig. Allt detta blixtbelyser utvecklingsprocessens politiska karaktär och konsekvens, något som det ena u-landet efter det andra i dag blir akut medvetet om. En andra tendens kan beskrivas som — i reaktion mot den tvångssituation som man känner sig placerad i — en ny vilja till politisk självhävdelse, och detta borde vara lika välkommet.

Kanske pekar dessa reaktioner hän mot en ny, mer självskapad och därför mer bärkraftig utvecklingsfilosofi än tidigare; en just nu i Sverige gångbar företrädare för sådana tankegångar i u-landsvärlden är den här i eftermiddags åberopade pakistanske Världsbanksrådgivaren Mahbub ul Haq. En av de många slutsatser som bör dras av detta resonemang om det är riktigt — och min erfarenhet av det internationella utvecklingssamarbetet gör att jag tror det — är att de tendenser som man just nu kan iaktta förstärker betydelsen och vikten av de internationella organisationernas — främst Förenta nationernas — roll i detta arbete. Men innan jag som avslutning knyter några reflexioner till en sådan slutsats, skulle jag vilja praktiskt applicera en del av mina mer principiella resonemang kring den internationella situationen på området på de beslut rörande den svenska biståndspolitiken som vi i dag står i begrepp att fatta. Jag har redan talat länge och skall försöka göra detta ytterst koncentrerat. Om svenskt utvecklingssamarbete skall fylla det syfte som preciserades i de grundläggande propositionerna åren 1962 och 1968, skulle jag vilja anlägga fyra synpunkter på detta samarbete i nuläget. För det första: Av de samlade anslagen skall andelen bidrag till multilaterala utvecklingsprogram ha fortsatt hög prioritet. Tidigare propositioner har klart och kraftfullt angett skälen för att så bör vara fallet, och erfarenheten under den tid som gått sedan dess har förstärkt dessa skäl.

Formuleringen i propositionens resonemang, som är återgivet i utskottsbetänkandet, om möjliga förskjutningar mellan andelarna multilateralt respektive bilateralt bistånd: det multilaterala anslagets storlek ”kan komma att behöva ökas”, kunde ha gjorts mer positiv. Av de multilaterala anslagen förtjänar UNDP-anslagen särskilt beaktande. I de behöriga FN-organen har den svenska delegationen deltagit i kritiken av den projekterade takten i anslagsökningen för UNDP med 9,6 procent årligen som alltför låg. Vad som föreslås för budgetåren 1974 76, innebär ökning med 8 respektive 8,8 procent, inklusive det speciella bidraget till de minst utvecklade länderna. Jag hoppas att, i syfte att åstadkomma kongruens mellan ord och handling, regeringen gör bruk av möjligheten att för dessa år utfästa högre belopp än de här nämnda, med det sedvanliga förbehållet för riksdagens godkännande. För det andra: I fråga om finansiell resursöverföring på för u-länderna acceptabla villkor finns inget organ, bilateralt eller multilateralt, som i fråga om kombinationen av resursernas storlek, villkoren för bistånd och inriktningen av biståndet kan mäta sig med Internationella utvecklingsfonden, IDA. Därför har också fonden u-ländernas starka stöd.

Jag råkade nämligen vara i Förenta nationerna den hösten, och jag hade långa samtal just om IDA just med direkt från Limamötet återvändande representanter för regimer, som t.o.m. herr Svensson kallar progressiva. Jag känner därför deras bedömning — utan någon tubbning — av IDA, och jag känner deras kraftigt uttalade stöd åt IDA, som sedan har kommit till uttryck både i resolutioner i FN och vid det tredje UNCTAD-mötet i Santiago för ett år sedan. Mot bakgrunden av mina direktinformationer i ämnet kan jag därför säga att IDA har inte minst de radikala u-ländernas starka stöd. Varför? Jo, helt enkelt därför att fonden med sina enligt herr Svenssons uppfattning meningslösa projekt gagnar och stöder dessa länders utvecklingsintressen. Inte minst från de radikala u-länderna kommer kraven på ytterligare utbyggnad av och ökade resurser åt IDA. Det finns därför anledning att med kraft stryka under vad som sägs i propositionen och utskottsbetänkandet om starkt aktivt svenskt deltagande i förhandlingarna om den fjärde påfyllnaden av IDA :s resurser. För det tredje: Det bilaterala utvecklingsbiståndet får inte innebära eller innehålla några för våra samarbetspartner oacceptabla bindningar. Jag tolkar skrivningen på s. 41 i utskottsbetänkandet så, att detta är utskottets bestämda mening.

UNDP har här alldeles speciella möjligheter att spela en ledande och samordnande roll för biståndet till en grupp u-länder, som måste lita till en alldeles speciell solidaritetsyttring av det internationella samfundet. Till gruppen minst utvecklade länder hör som bekant bl.a. Etiopien. Det har diskuterats flitigt här i eftermiddags. Men jag vill ändå foga min egen kommentar till den debatten.

Med den utskottsskrivning i ärendet som finns på s. 18 förutsätter jag att en sådan avveckling inte kan ske. Herr talman! Med tanke på mina nuvarande engagemang inom den internationella befolkningspolitiken med sikte på FN:s världsbefolkningskonferens 1974 skulle jag i och för sig ha åtskilligt att säga om den aktuella situationen på detta område, något som diskuteras både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Detta skulle emellertid kunna föra för långt. Jag önskar endast i all korthet uttala min anslutning till propositionens av utskottet tillstyrkta förslag att anslaget till FN:s befolkningsfond för budgetåret 1973/74 utgår med tills vidare oförändrat belopp i avvaktan på erfarenheten av den omorganisation av fondens verksamhet som just nu håller på att genomföras i praktiken. Avslutningsvis, herr talman, skulle jag nu vilja anknyta några ytterligare reflexioner till de nya tendenserna i den internationella utvecklingsdebatt som i så hög grad berör allas, också vår egen, framtid. Sverige har spelat och spelar en glädjande positiv och framträdande roll i de internationella organisationerna när det gäller att introducera och få accepterat ett nytt synsätt på utvecklingen i motsats till tidigare dominerande, ensidigt kvantitativt ekonomiska betraktelsesätt.

I denna helhetsbild ingår strävandena efter ekonomisk utveckling och social utjämning och rättvisa, förnuftig hushållning med och rättvis fördelning av knappa naturresurser, skyddande och bevarande av den mänskliga miljön och kontroll av den globala befolkningsökningen. Att åstadkomma detta är naturligtvis endast möjligt inom ramen av en internationell planering, byggd på en sådan helhetssyn som i verklig mening gagnar allas intressen. Men som underlag och politisk förutsättning för en sådan typ av planering krävs det, tror jag, sådana fundamentalt nya värderingar och attityder till den mänskliga tillvaron att det har karakteriserats som ett kopernikanskt språng i vår tankeoch idévärld. Jag tror att detta är vad som krävs av oss människor i 1970-talets värld.

Kanske får de verkliga praktiska resultaten vänta till 1980-talet, till en tid för vilken vi emellertid borde börja våra förberedelser snarast möjligt och för vilken bl.a. dagens normsökande och idébygge borde tjäna som sådana förberedelser. Här har FN-systemet och i första hand FN självt en av sina mest betydande uppgifter. En effektiv, framåtblickande och konstruktiv svensk biståndspolitik är ett av leden i en sådan förberedelseprocess för vår del, tillsammans med de insatser som vi söker prestera på sådana andra internationella samarbetsområden som miljö-, resursoch befolkningspolitik. Tillsammans manifesterar de en politisk vilja till konstruktiv handling som bör vara den lilla, rika och gynnade statens kännetecken.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, men fru Thorssons direkta angrepp uppkallade mig till en replik. Vi tyckte också att det var något egendomligt när vi läste uttalandet från Lima, och vi förhörde oss därför beträffande ett par av de länder som var inblandade där om motiven för deras ställningstagande. Vi lät förhöra oss hos deras diplomatiska Nr 73 representationer, och vi fick därvid den förklaring som jag här har angivit Onsdagen den och som vi icke har någon anledning att i sak betvivla. 25 april 1973 När det sedan gäller de fattiga ländernas inställning till IDA så får man ju skilja på två saker. Ingen människa, hur kritisk man än är mot Världsbanken, har något emot den praktiserade låneformen såsom en form för bistånd. Det är i och för sig en mycket vettig och riktig låneform och den gynnsammaste som går att uppleta. Men det är ju inte detta det handlar om, utan det hela handlar om sättet på vilket medlen har kanaliserats — på länder och på projekt — hur de har använts och, om man så vill, hur de har missbrukats. Det är vad frågan rör sig om, och det är där man har anledning att rikta den skarpa kritiken. Den kritik man kan rikta mot IDA-medlen är ju att de i så hög grad har använts för att stötta under tvivelaktiga strävanden från direkta fascistiska regimer och att de ingår i ett mönster som Världsbanken i allt högre grad har följt. Dessa medel har därmed blivit ett slags stöd åt den amerikanska utrikespolitiken. Stödet till denna typ av regimer måste också — och det framgår av vissa av projektens natur — i mycket hög grad ha undanröjt den faktiska effekt som dessa pengar skulle ha kunnat få under andra betingelser och givna till andra regimer som vore politiskt mindre obskyra och allmänt sett mera hederliga. Vad vi kritiserar är just den politiska princip som hela tiden ligger i botten för Världsbankens verksamhet, att vara ett stödorgan åt den internationella fascismen och åt den amerikanska utrikespolitiken. Den gången Världsbanken skulle kunna tänkas — vilket är högst hypotetiskt — frigjord från det sammanhanget är det självklart att man även från socialistisk synpunkt hade anledning att se på ett annat sätt på det hela. Men jag tycker inte att fru Thorsson, när hon nu har tagit upp en dispyt med mig, skall komma ifrån så lätt.

Herr talman! Ja, jag tycker att det är politiskt smakligt. Det är den politiskt mest acceptabla form för finansiell resursöverföring till de fattiga länderna som jag över huvud taget har funnit i denna värld. Jag bestrider herr Svenssons påstående om att pengarna kanaliseras för att gynna fascistiska regimer. Det är ett ordval som jag icke accepterar och som jag anser vara klart felaktigt. Jag skall också avhålla mig från att — som herr Svensson har gjort tidigare i debatten i eftermiddag — systematiskt blanda ihop banklån och IDA-krediter. 40 procent av IDA :s 121 resurser går till Indien, över 60 procent går till de fattigaste länderna, som har under 120 dollars i bruttonationalprodukt per capita. Av de fattiga länderna kan jag räkna upp ett antal IDA-kreditmottagare, som jag tror att inte ens herr Svensson kan beteckna som fascistiska regimer. Vad sägs om länder sådana som Mali, Mauretanien, Sudan, Tanzania, Folkrepubliken Kongo, Guayana, Somalia, Syrien, Demokratiska Republiken Jemen, Sri Lanka? Jag tror knappast att herr Svensson skulle kunna kalla dessa regimer för fascistiska. Vidare beträffande inriktningen av IDA-krediterna: Till vilka områden går de? Herr Svensson sade på eftermiddagen om jag minns rätt att andelen IDA-krediter till jordbruksutveckling har minskat. Det är faktiskt, herr talman, precis tvärtom. IDA-anslagen till jordbruksutvecklingen har ökat från sammanlagt 27 miljoner dollar år 1968 till 91 miljoner dollar år 1969, 238 miljoner dollar år 1970, 228 miljoner dollar år 1971 och 312 miljoner dollar år 1972. Därmed går över 50 procent av den totala kreditgivningen från IDA till jordbruket. Utöver detta kommer biståndsgivning till undervisning och utbildning till de fattigaste länderna. Detta bistånd har ökat från 13,6 miljoner år 1968 till 46,8 miljoner år 1972. Jag kallar icke detta för kreditgivning inriktad på att kanalisera bistånd till fascistiska regimer och befästa deras maktställning. Jag sparar sådana politiska invektiv och tillmälen till den som ursprungligen introducerade dem i den här debatten.
Herr talman! Fru Thorsson är en skicklig demagog när hon räknar upp alla förment progressiva regimer, av vilka en del i mycket ringa grad är det. Fru Thorsson räknar upp de länder som fått de allra minsta och obetydligaste beloppen, Sudan möjligen undantaget. Vad fru Thorsson däremot glömmer att tala om är att de utpräglat fascistiska regimerna i Indonesien, Turkiet, Filippinerna, Thailand plus ett par andra mycket utpräglat fascistiska regimer tillsammans sedan den 1 januari 1972 har erhållit lånebelopp som icke oväsentligt överstiger de lånebelopp som har kanaliserats till Indien. Det är högst väsentligt att hälften av de 185 miljoner som pressas ut huvudsakligen av de svenska lönearbetarna kanaliseras till sådana regimer. Fru Thorsson vill väl inte, alla stolta siffror till trots, göra gällande att det är i siffrornas storlek som det hela ligger? Detta har ju också en kvalitativ aspekt. Fru Thorsson är väl inte så naiv att hon tror att när man lägger pengar i händerna på den indonesiska generalsjuntan eller på general Stroessner i Paraguay skulle detta komma folket till godo, skulle detta ha någon verklig utvecklingseffekt? Löskopplar man så fullständigt biståndspolitiken från allt politiskt tänkande och likställer fascistregimer med progressiva regimer hur som helst, tror man att 50 miljoner hit och 50 miljoner dit gör detsamma, bara 50 miljoner betalas ut till någon, likgiltigt vem — då har man verkligen förpassat sig till teorins värld från den hårda maktpolitiska verklighet som råder här. Vi har motsatt oss detta flöde av pengar till regimer som är politiskt obskyra och som på grund därav icke har de politiska målsättningar som är förutsättningen för att de skall kunna göra någon insats som är socialt progressiv och föra utvecklingen framåt i de länder som de har under sitt järnhårda herravälde.
Herr talman! Jag överlåter åt herr Svensson i Malmö att också i fortsättningen föra debatten i de här ordalagen och avstår från att bemöta alla hans invektiv och hans betygsättning av politiska regimer runt jorden. Inte heller behöver jag komma med enbart några, som han säger, stolta siffror Jag skulle kunna i sak redovisa inför kammaren de projekt i de här länderna som finansieras med IDA-krediter och som sannerligen är inriktade på ett sådant sätt att de kanaliseras direkt till folkens verkliga bästa, men jag skall inte trötta kammaren med det. Jag skall bara ta upp ett par exempel, hämtade från de länder som herr Svensson gjorde sig lustig över på eftermiddagen. Det här hotellbygget i Nepal var det ju så märkligt att man skulle spilla pengar på. Vad innebär det projektet för vilket IDA ger en kredit på 4,2 miljoner dollar? Det betyder att detta lilla bergland uppe i Himalaya kommer att kunna fördubbla sin utländska valutareserv genom de inkomster som den ökade turismen kommer att ge. Det kommer att innebära 500 nya arbetstillfällen i ett litet land, som är lika dominerat av arbetslöshet som praktiskt taget alla andra u-länder. Och denna nya verksamhet kommer också att i betydande omfattning stimulera en indirekt sysselsättning. Ett annat land över vilket herr Svensson gjutit sina invektiv i form av betyget ”fascistisk regim” är Indonesien. Vad betyder det för ett land som Indonesien med 120 miljoner människor utspridda i en ö-värld som vi alla kan studera på kartan, om man får förbättringar på några av de avlägsna öarna av sina utkomstmöjligheter i jordbruk och olika slag av odlingar, om man får ett familjeplaneringsprogram introducerat, om man får sina kommunikationer sjöledes mellan öarna förbättrade? Detta är IDA-projekt. Kommer de att gå till folket eller till att befästa den fascistiska regim, som sitter någonstans i huvudstaden Djakarta? Jag bestrider att herr Svensson har rätt i sin karakteristik och vidhåller min appgift att detta är den mest betydelsefulla, mest värdefulla kreditöverföring som sker till den fattiga världen från den rika. Vi har allt skäl att också i fortsättningen stödja den.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida hemställt om väsentligt större bistånd till Demokratiska republiken Vietnam, till Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, till Laos patriotiska front och till FUNK i Cambodja. Jag skall här begränsa mig till att tala för en av de motioner som vänsterpartiet kommunisterna har väckt, nr 72 om en forskningsfond för Vietnam. Först skall jag i korthet ange den yttre ramen för denna idé, som redan visat sig vara mycket fruktbar. Överallt i Indokina där befrielserörelsen har verkat, även när det skett under historiens mest förödande bombningar, har den visat en fantastisk förmåga att genomföra reformer. Och detta är naturligtvis en av de allra viktigaste orsakerna till att den inom loppet av ett tredjedels sekel har kunnat besegra tre av de mest utvecklade industristaternas militärmakter. Först genom augustirevolutionen 1945 då hela landet, både nuvarande Sydvietnam och nuvarande Nordvietnam, frigjorde sig ur den japanska ockupationen och Demokratiska republiken Vietnam utropades, sedan genom segern över den franska kolonialmakten efter ett närmare nio år långt krig, och nu genom segern över USA-imperialismen. Över 90 procent av befolkningen i Vietnam utgjordes av bönder. ”Att befria nationen betyder först och främst och i allt väsentligt att befria bönderna”, skrev Lao Dongs — arbetarpartiets — generalsekreterare Le Duan i en bok, Den vietnamesiska revolutionen, 1970. Han fortsatte: ”Demokrati här betyder först och främst och i allt väsentligt demokrati för bönderna. Böndernas intensiva önskan är att nationen ska bli oberoende och att odlarna ska ha jorden och att de ska vara befriade från det tvåfaldiga förtrycket av imperialismen och feodalismen. De kan endast undkomma förtrycket och exploateringen under de stora jordägarnas händer om imperialismen, som försvarar och skyddar feodalismen och samtidigt är vår nations och böndernas värsta fiende, störtas över ända. Att frigöra bönderna från det ok som påtvingats dem av de feodala godsägarna, att ge dem jord, detta är det centrala innehållet i den demokratiska revolutionen.

Jag säger ”försiktig” därför att man gick fram mycket taktiskt för att få en så bred samling som möjligt och också få med en hel del av de större jordägarna i befrielsekampen. Samtidigt inleddes utbildningen av kadrer för militära och civila uppgifter. Det gick självfallet långsamt i början, då landet efter ett 80-årigt kolonialvälde var utomordentligt efterblivet och de inom befrielserörelsen som hade någon form av utbildning var mycket få och helt naturligt skulle räcka till för allt. Hur efterblivet landet var framgår av några sifferuppgifter som jag hämtat från sjukvårdsområdet. Vid tiden för augustirevolutionen 1945 fanns i hela Vietnam 51 infödda läkare, 152 läkarassistenter, som väl närmast hade en utbildning motsvarande våra fältskärers i gamla tider, 21 apotekare, I 227 sjuksköterskor och 215 barnmorskor. Bara ett fåtal av dem hade utbildning i nivå med moderna krav. För hela Indokina, alltså för både Vietnam, Laos och Cambodja, fanns det en enda högre medicinsk undervisningsanstalt med franska lärare och med en mycket liten utbildningskapacitet. Undervisningen skedde på franska. Bara en handfull läkare och apotekare utexaminerades varje år. Nästan undantagslöst — kanske t.o.m. utan undantag — slog de sig ned i storstäderna. För bönderna — den stora massan av befolkningen — fanns ingen sjukvård eller hälsovård alls. Sedan kom det nioåriga djungelkriget. Den mest kände av Vietnams läkare då, professor Pham Ngoc Thach, som ett tiotal år, till sin död 1968, var hälsovårdsminister i Demokratiska republiken Vietnam, redogjorde i en intervju 1965 för det dilemma och de gigantiska uppgifter man stod inför efter segern över den franska kolonialmakten. Jag tror att hans berättelse skulle kunna ge vägledning för många av de folk som fått eller erövrat sitt nationella oberoende på senare år och haft en likartad situation men ofta gjort mycket små framsteg trots åtskilligt av vad som i debatten här har kallats bistånd. Jag tror också att Vietnam är ett alldeles utomordentligt exempel på hur biståndet kommer till nytta när de sociala och politiska förhållandena är gynnsamma. ”Vårt land var 1955 inte endast fattigt”, sade dr Thach i intervjun. ”Till den urgamla misären kom de kaotiska förhållanden som åstadkommits av många år av krig. Folket hotades av hungersnöd. Dessutom — och vi skall inte vara rädda för att använda rätta ordet — var vi ett efterblivet land. —— — Folk drack fortfarande vatten ur stillastående dammar och åkallade andarna när de blev sjuka. — — — Miljoner människor led av malaria och trachom, hundratusentals av tuberkulos, könssjukdom och spetälska, samtidigt som praktiskt taget hela befolkningen led av tarmparasitsjukdomar.” ”Det blev verkligen ett krig mot sjukdom”, fortsatte dr Thach. ”I första hand måste vi bestämma oss för en strategi som var anpassad till förhållandena i vårt land. Om vi helt enkelt hade byggt sjukhus, hur många skulle vi ha behövt bygga för att ta emot och behandla dessa miljoner sjuka människor? Hur många läkare, hur mycket medicin skulle ha krävts? Man ger behandling till en patient medan hundratals står i kö vid dörren till ens institution. Vi skulle ha försatt oss i en ohållbar defensiv position. Och vad värre är, en patient som botats skulle snart sjukna i samma eller någon annan sjukdom. Vi beslutade oss oreserverat för en offensiv strategi: att angripa sjukdomarna vid deras ursprung innan de bryter ut. Med andra ord: Det är bättre att förebygga än att bota.” Jag har här hela tiden citerat direkt ur intervjun med dr Thach. Jag tror att alla som rest i Demokratiska republiken Vietnam de senaste åtta tio åren, även under de år när bombningarna hade förstört nästan alla städer, har — med eller mot sin vilja — gripits av den djupaste beundran för resultaten av den offensiva strategi som dr Thach berättade om. Varje år från befrielsen 1954 vaccinerades miljoner människor mot smittkoppor, kolera, tyfoidfeber och polio. Under ledning av experter från Sovjetunionen genomfördes systematiska kampanjer mot två av de mest förhärjande folksjukdomarna, malaria och ögonsjukdomen trachom. Av Demokratiska republiken Vietnams 13 miljoner invånare år 1954 var 8 miljoner trachomsjuka, och inte mindre än 100 000 hade blivit blinda av denna sjukdom. Två enkla hygieniska anordningar hade man börjat införa redan under djungelkriget 1945—1954, ”dubbla septic tanks” och djupa brunnar med betongrör och tätslutande lock. De förra ersatte allsköns primitiva avträden. De senare blev dricksvattensreservoarer i stället för de oftast starkt förorenade dammarna. Samtidigt drevs och drivs alltjämt en landsomfattande hygienisk upplysningskampanj. När jag reste i Nordvietnam första gången — 1958 — fanns det fortfarande stora avskrädeshögar i många byar. När jag reste där under bombningarna 1967 var det överallt komposthögar i stället för avskrädeshögarna, och så långt jag kunde finna fanns det ”dubbla septic tanks” och djupa brunnar med rent vatten till varje enskild gård eller i varje fall inom kort avstånd från varje hus i varje by vi besökte. Under en av resorna i provinserna var Pham Ngoc Thach i vårt sällskap och demonstrerade dessa enkla hygieniska anordningar, som han själv hade varit med om att driva kampanj för från början. Pham Ngoc Thach hade ett föregående som jag först senare fick reda på. Han tillhörde från början det kejserliga hovet i Hué. Han var en av prinsarna där, för övrigt kusin till nattklubbskejsaren Bao Dai. Men han kom redan tidigt med i befrielserörelsen och blev ledare för Viet Minhs, den dåvarande befrielserörelsens, organisation i Saigonområdet under hela kriget mot de franska kolonialisterna. Han satsade sig helt för sitt folk och levde vid den tiden då jag personligen blev bekant med honom i en mycket anspråkslös våning i ett av Hanois folkrikaste kvarter. Han dog på sin post — under en resa till sin hembygd i de befriade områdena av Sydvietnam. Men numera finns det många högt kvalificerade läkare och medicinska vetenskapsmän som fortsätter med dr Thachs exempel för ögonen, bland dem dr Ton That Tung som är en internationellt känd kirurg och som har personlig kontakt med den svenska forskargrupp som går under namnet ”Forskning för Viet Nam i Lund”. Det var detta forskningsprojekt i Lund som gav oss uppslaget till vår motion om en forskningsfond för Vietnam. Jag är övertygad om att om vi hade haft motionsutkastet klart på ett tidigt stadium, så skulle det inte ha blivit bara en partimotion, utan då kunde det ha blivit rätt stor uppslutning kring det projektet här i riksdagen. Utrikesutskottet har avvisat motionen med motiveringen att ”tanken på en dylik insats inte ingår bland de projekt som tagits upp från Demokratiska republiken Vietnams sida i förhandlingar med de svenska myndigheterna”. Detta är säkerligen riktigt, och det kan finnas flera skäl. Dels var projektet ganska ungt vid senaste årsskiftet, dels måste man i Vietnam självfallet göra prioriteringar, och det är ju mängder med önskemål som är mycket trängande och som man i första hand vill tillgodose. Jag har själv erfarenhet av hur även mycket angelägna saker som Pham Ngoc Thach föreslog inte kunde sättas upp på de listor som regeringen lade fram, trots att han själv var en av de ledande ministrarna i regeringen. Jag tror att det är ungefär som under budgetarbetet i kanslihuset eller i stadshuset i Stockholm, alltså att det är många mycket angelägna projekt som inte kommer med därför att det finns andra som är ännu mera trängande. Det var vid Världskonferensen för de indokinesiska folkens fred och oberoende i Versailles i februari 1972 som representanter för Lunds studentkår diskuterade denna form av bistånd med andra forskningsgrupper och med representanter för Vietnam. Som följd av denna kontakt inleddes våren 1972 den s.k. Hanoiaktionen, som inbringade omkring 80 000 kronor till Hanois universitet. I samband med detta bildades arbetsgrupper av forskare vid bl.a. Kemicentrum i Lund. Numera finns det en mängd svenska forskare knutna till olika projekt; där finns medicinska kemister, organiska kemister, biokemister, livsmedelsteknologer, växtfysiologer, genetiker, ekologer, marinbiologer, farmakologer, fysiologer och åtskilliga forskare inom praktisk medicin. Både universitetet och tekniska högskolan i Lund är engagerade. Arkitekter, jurister och andra har visat sitt intresse för detta forskarsamarbete. Nr 73 Jag skall här bara med några få ord nämna hur forskningssamarbetet Onsdagen den går till. Från medicinska högskolan i Hanoi, från DRV:s vetenskapsaka 25 april 1973 demi eller från andra forskningsinstitutioner förklarar man vissa problem, som man inte kan eller inte för ögonblicket har personal eller litteratur att lösa. Motsvarande experter i Lund söker lösningen och skaffar fram och sänder all vetenskaplig litteratur på detta speciella område. Det händer också att man från Hanoi sänder metodbeskrivningar och att motsvarande experter här sänder sina kommentarer till dessa beskrivningar. Ett annat exempel: I Hanoi har man använt en mikroorganism som heter micrococcus glutamicus för framställning av glutaminsyra, men sedan kom en bakteriofag — en annan mikroorganism — med i spelet. I Lund håller forskare nu på att söka lösa problemet med att få bort detta störande element. I vissa fall har man vid forskningsinstitutioner i Hanoi initierat ett projekt som forskarna i Lund fortsätter att utveckla. Som exempel kan nämnas att några medlemmar i kemistgruppen sökt framställa material ur bivax, som kan spridas i en tunn film över vattnet i de miljontals kratrar som de amerikanska bomberna åstadkommit. Om man får fram en sådan film av detta eller annat material — jag upptäckte i en engelsk tidskrift att man där arbetar med lipoider för att göra denna film — kan man hindra att dessa dammar blir kläckningsanstalter för malariamyggor. Den film som krävs bör vara förgänglig inom rimlig tid så att den inte i likhet med DDT kommer att utgöra en ny fara för människor och djur. Man skulle behöva en hel del pengar till inbjudningar för vietnamesiska forskare att under några månader vistas här och samarbeta personligen om dessa olika projekt och samtidigt också fortsätta sin vetenskapliga utbildning. Det krävs en hel del pengar också för att snabbt skaffa fram alla de särtryck och vetenskapliga arbeten som blir aktuella. Man använder här datasökning, och det kan bli ganska mycket material om varje forskningsprojekt — mycket dyrbart material, som man gärna vill sända snabbt. Från Svenska kommittén för Vietnam och Vietnamhjälpen har vi stött detta projekt med mindre belopp till flygtransporter till Hanoi. Men enbart litteraturen för en enda forskningsuppgift kan gå på ganska många tusen kronor, och en del av den apparatur som behövs och som de svenskar som arbetar med detta gärna vill sända till Hanoi är oöverkomlig med de resurser som nu finns. Redan när vår motion skrevs var ett 60-tal forskare i Lund, huvudsakligen doktorander och forskare på docentnivå, engagerade i detta forskningssamarbete. Också i Stockholm och i andra universitetsstäder finns ett stigande intresse för denna praktiska form av solidaritetsarbete, och det kan självfallet utvecklas på alla tänkbara områden.

Där skulle kanske svenska arkeologer och med dem närbesläktade forskare kunna bidra med ett avsevärt och värdefullt arbete. Jag tror också att man skulle kunna utvidga arbetet till tekniker och andra — kort sagt till många områden. I och för sig är detta ett ganska billigt projekt jämfört med mycket annat. Samtidigt är det en utomordentlig metod att dra in många människor i ett oegennyttigt och utomordentligt värdefullt biståndsarbete, vilket visas av erfarenheterna från Lund. Därmed underlättar man också skapandet av opinion för vidgat bistånd. Jag beklagar att utrikesutskottet inte uppfattat hur väsentlig vår motion var. Därför måste jag yrka bifall till klämmarna i motionen. Dessa återfinns på s.

Herr talman! Herr Takmans inlägg är karekteristiskt för debatten. Det har förts fram många synpunkter under dagens överläggningar och långtgående krav, och hans förslag är enligt vad jag förstår ett av de krav som rimligtvis en gång bör hamna för behandling hos den nyligen tillsatta biståndsutredningen. Därför kan jag i all korthet yrka bifall till vad utskottet har att säga i det här avseendet. Kammarens ledamöter känner säkert vid denna tidpunkt en övermättnad av såväl synpunkter som argument och många upprepningar i denna debatt. Därför skall jag fatta mig mycket kort i anslutning till punkterna 14, 16 och 19 och med några ord utveckla vad som sägs i utskottets betänkande. Punkten 14 behandlar frågan om bidrag till enskilda organisationers hjälpverksamhet. Moderaterna har i motionen 625 yrkat att riksdagen inom ramen för godkända anslag beviljar 25 miljoner kronor till missionen och andra humanitära organisationers hjälpverksamhet. Yrkandet följs upp av herr Turesson i reservationen 13 utan att särskilda skäl anföres utöver vad som sägs i motionens text. I moderaternas motion föreslås också att en minimiram skall fastställas för bidragen till dessa organisationer. Utskottet erinrar om att ett liknande motionsyrkande tidigare behandlats av riksdagen. Riksdagen har då avvisat en sådan tanke och inga nya argument har framförts till stöd för detta förslag. Utskottet avstyrker därför också detta yrkande. Mittenpartiernas motion nr 1101 har resulterat i reservationen 14, där det föreslås att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad som i motionen anföres rörande enskilda organisationers — särskilt missionens — roll i biståndsarbetet. Av en del inlägg här i dag kan man få intrycket att organisationerna över huvud taget skulle ha varit mycket styvmoderligt behandlade, men statsverkspropositionen talar ett annat språk. Utskottsmajoriteten yrkar avslag även på denna motion och framhåller att bidragsgivningen till dessa organisationer ökat år efter år. För nästa budgetår förutses en ökning med 25 procent i förhållande till innevarande budgetår. I samma motion uttalas farhågor för att det inom anslaget inte finns utrymme för, som man säger, välmotiverade bidragsansökningar. Utskottet som inhämtat närmare uppgifter framhåller att det finns möjligheter ”att inom gällande anslag tillmötesgå de bidragsansökningar från organisationerna som biståndsmyndigheterna kan bifalla i enlighet med gällande riktlinjer”. Utskottet understryker — och det framgår med stor tydlighet av direktiven — att frågan om statligt stöd till enskilda organisationers biståndsverksamhet kommer att behandlas av den nyligen tillsatta biståndsutredningen. Med den motiveringen avstyrker utskottsmajoriteten motionen 1101. Samma skäl kan anföras i anslutning till motionen 1109 av herr Måbrink, i vilken han tar upp principerna för anslag av liknande slag, varför utskottet föreslår att även denna motion avslås. Herr Måbrink har dessutom fått det stora förtroendet att ingå som ledamot i denna biståndsutredning, där han kan bli närmare bekant med problematiken. I reservationen 16 hemställer utskottets centerpartister — fru Nilsson i Kristianstad har för en stund sedan talat för reservationen — att en fond inrättas som stöd för köp av massmediainformation i Sverige. I anslutning till detta yrkande vill jag hänvisa till att dessa frågor uppmärksammas av UNESCO som har detta som en av sina stora arbetsuppgifter. Utskottet säger klart ifrån att några önskemål om speciella svenska insatser inte har framförts från u-landshåll, varför utskottet yrkar avslag också på den här motionen. Vad slutligen gäller reservationen 18 vid punkten 19 — en mittenprodukt från centerpartiet och folkpartiet — angående information i Sverige om u-landsproblem, där man hemställer att riksdagen höjer detta anslag med drygt 3 miljoner kronor utöver regeringens förslag, vill jag hänvisa till statsverkspropositionens förslag om ett anslag på 8 miljoner kronor för informationsverksamheten nästa budgetår. Det innebär nästan en fördubbling eller en ökning med 3,75 miljoner kronor i förhållande till innevarande budgetår. Inom ramen för beräknade medel föreslås 4 miljoner kronor utgå till enskilda organisationers informationsverksamhet, också här en fördubbling eller en ökning med 2,1 miljoner kronor i förhållande till innevarande budgetår. Utskottet understryker att en avsevärd ökning skett av medelsanvisningen till dessa ändamål. Vi som tillhör utskottet vet också att överläggningar hållits med representanter för folkrörelserna och att anslagets storlek anpassats ganska generöst med hänsyn till de anspråk som kan anmäla sig under året. Det finns skäl att uttala stark tillfredsställelse över den mycket positiva syn på folkrörelsernas stora roll i det fortsatta upplysningsarbetet kring u-hjälpsfrågorna, som karakteriserar såväl årets statsverksproposition som uttalanden som har gjorts av generaldirektören för SIDA. Detta är speciellt värdefullt mot bakgrunden av den något negativa syn och den debatt som ibland förekommit beträffande informationsfrågorna i anslutning till den svenska u-hjälpen.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

Herr talman! Hur skall den svenska u-hjälpen bli en hela folkets hjärteangelägenhet? Jag skall alltså säga några ord om informationen. Dagens svenskar är väl informerade om vad som händer i de mest avlägsna delar av världen. Den svenska pressen återgav för ett par dagar sedan de protester som i första hand Australien och Nya Zeeland framfört mot franska kärnvapenprov i södra Stillahavsområdet. Proven utgör en fara för befolkningen. Regeringarna i de näraliggande länderna hotar att dra frågan inför den internationella domstolen i Haag. En intressant parallell är att vi i Sverige redan i maj 1845 kunde läsa om fransk kolonialpolitik i just dessa trakter, de s.k. Söderhavsöarna. Jag citerar ur Missionstidningen, EFS:s gamla organ: ”Det sätt, varpå Frankrike gått till väga för att taga denna ö i besittning, måste med en evig skam brännmärka det franska namnet.” Det var deras uppfattning just då. Det fanns alltså kunskap om vad som hände i dessa avlägsna delar av världen. Missionärerna, som man i dag talar om med ett överseende leende, visste redan tidigt vad som hände. Det fanns alltså redan vid denna tid en information om vad som skedde i u-länderna, både i storpolitiken och i den begynnande missionsverksamheten, en information som nådde ända till oss här uppe i norr och som ivrigt engagerade människorna för insatser, väckte deras intresse för den biståndsgärning som begynt bl.a. i Oceaniens övärld. I Gefle Dagblad finns det i dag en artikel om tidig u-hjälp i Gävletrakten. Från redaktör Nils-Gunnar Andersson, EFS, har man fått uppgifter om insamlingar i Gävletrakten på 1840-talet. Tidningen skriver: ”37 riksdaler och 16 skilling har samlats in av 18 fattiga barn i Falun till grifflar och griffeltavlor åt hedningabarnen på Söderhavsöarna.” — Detta gällde alltså inte just Gävle, men tidningen nämner tidigare Gävle. — Man frågar sig då: Fanns det skolor där ute redan 1842? Ja, det fanns det. Överallt där missionen gick fram uppstod det skolor. I Missionstidningen nr 9, 1846, talas det både om förskolor och skolor ute i Oceanien och om den hänförelse med vilken de omfattas. Man var alltså verkligen intresserad av att undervisa människorna. Ett studium av den press som fanns då för tiden har gjort mig övertygad om att de som då ledde svenska insatser i u-länderna bättre än — Nr 73 vi i dag lyckades informera och entusiasmera. Det är klart att de inte fick Onsdagen den alla svenskar med sig, men det är intressant att se hur långt de nådde. 25 april 1973 Jag har i riksdagen upprepade gånger framfört uppfattningen att SIDA på ett helt annat sätt än man gjort hittills måste sprida upplysning och ge kunskap om den svenska hjälpen, om vi skall kunna hindra att intresset och villigheten viker. Därvid är det viktigt att SIDA också informerar om bakgrunden till dagens u-landsarbete och lär av vad som tidigare utförts. Som svar på en interpellation som jag framställde hösten 1970 angående forskning om den svenska u-hjälpens historiska bakgrund sade dåvarande utrikesministern bl.a.: ”SIDA lämnar i olika former stöd till forskning med u-landsanknytning”, och det är alldeles riktigt. Han sade också att det finns goda möjligheter för missionens organisationer liksom för andra folkrörelser att med SIDA :s hjälp studera dessa frågor. Man kan ju säga att svaret var positivt, men enligt min mening har trots allt föga gjorts för att belysa den svenska u-hjälpens historiska bakgrund. Inte minst den ungdom som vill sätta sig in i saken måste få ökade möjligheter att jämföra med tidigare skeden och se det som sker i dag i perspektiv bakåt. Det förefaller som om SIDA i huvudsak har intresse för den epok som SIDA själv är delaktig av; det kan på sätt och vis vara naturligt. De riktlinjer som utskottet talar om på s. 56 i betänkandet vid avvisandet av motionen 415 angående informationsverksamheten kunde nog behöva överses. I en trepartimotion — nr 678 år 1971 — framfördes om u-hjälpen bl.a. åsikten: ”Om detta arbete, dess begynnelse, utformning och delresultat finns dock endast litet känt av allmänheten eller redovisat i offentliga källor.” Det påståendet gäller också i dag. Herr talman! Jag är ledsen över att den gärning missionen utfört och alltfort utför så föga beaktas av de flesta. Jag finner det också beklagligt att man inte genom forskning tar reda på anledningen till dess framgång och till att dess arbete omfattades med så livligt intresse och sådan hänförelse. Här finns mycket att lära för den som vill att svensk u-hjälp skall bli hela folkets sak. Låt mig sluta med en liten glimt från 1842, det år folkskolestadgan kom till. I Svenska missionssällskapets redovisning av gåvomedel det året, som sammanlagt omfattar 16 spaltmeter, står följande att läsa: ”Med posten från Gefle: Till Hedningarne från en Man och Hustru, som hwarje Söndag härtill aflägga 1 skilling Banco hwardera — — — ” — summan var fem riksdaler — ”och från deras 5 små Barn 40 skillingar — — —”. På samma sida står det att från biskopen F.M. Franzén i Hernösand inkommit ur en sparbössa 4,16 riksdaler. Här var alltså låg och hög, gammal och ung med. Det var en annan tid, och det fanns kanske inte mycket att intressera sig för, kan man invända. Men när får vi denna entusiasm för SIDA :s arbete? Skall det någonsin ske, måste det till information.